Herr talman! Vi ska nu debattera civilutskottets motionsbetänkande nr 15 om konsumenträtt. För tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 1 om bluffakturor och reservation nr 8 om reklam riktad till barn, men jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer. För många småföretagare är oseriösa telefonförsäljare ett stort problem. Ofta saknar de småföretagare som drabbas den kunskap och de resurser som krävs för att bemöta felaktiga krav från telefonförsäljare. Deras situation är i många avseenden jämförbar med enskilda konsumenters. En konsument som köper en vara via telefon, internet eller postorder har enligt distans och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt. Någon motsvarande lagreglerad ångerrätt finns inte för näringsidkare. Det kan för en småföretagare handla om stora utgifter. För många småföretagare är blotta tanken att hamna hos ett inkassoföretag rena skräcken varför de ofta betalar. Det är därför inte heller någon slump att det är just småföretagare och föreningar som dessa oseriösa försäljare kontaktar. I dag finns det stora brister i lagstiftningen och ofta ett otillräckligt skydd för enskilda människor och småföretag som drabbas av komplicerade avtal och otydliga regler om vad man tackat ja till via telefon. En del upplever oklarheter vid telefonförsäljning som ett problem. Många människor finner det väldigt svårt att ta sig ur olika situationer, och det kan vara svårt att veta vad som exakt har sagts. Det kan till och med vara så oklart att det är svårt och skrämmande att driva ett ärende mot ett företag. En del kanske till och med betalar för att slippa dra ärendet i långbänk, och en del blir även skrämda. Denna osäkerhet utnyttjas i dag av kriminella blufföretag. Det har lett till att problemet med bluffakturor är större än någonsin för Sveriges företagare. Tusentals svenska småföretag drabbas av dessa försök till svindel varje år. Svensk Handel räknar med att bedrägerierna omsätter ca 1,2 miljarder kronor per år. Det är rädda småföretagare som utnyttjas. De är livrädda för att få betalningsanmärkningar. Allt fler väljer att starta eget företag i Sverige. Det är bra för Sverige, men många enskilda företagare hamnar i kläm och får inte det stöd de behöver i gällande lagstiftning. Svensk lagstiftning klumpar ihop alla företag. Små enmansföretag behandlas på samma sätt som stora företag. Småföretagares situation är i många avseenden jämförbar med enskilda konsumenters. Ofta saknar de den kunskap och de resurser som krävs för att bemöta felaktiga krav från exempelvis telefonförsäljare. Det är mycket angeläget att våra småföretagare känner sig trygga med lagstiftningen. De måste känna sig trygga i att bestrida en faktura på något som de bevisligen inte beställt utan att riskera betalningsanmärkningar. Herr talman! Vi socialdemokrater är beredda att diskutera ångervecka för små företag och krav på skriftlig bekräftelse vid telefon och distansköp, det vill säga ett liknande skydd som redan finns för konsumenter. Skräcken hos företagen när det gäller att betala bluffakturor grundar sig i att de kan få sänkt kreditvärdighet hos kronofogden bara genom att få en notering om att en falsk faktura inte har blivit betald. Enligt vår mening bör det göras en översyn av lagstiftningen på området för att komma åt de problem som många drabbas av. Vi anser därför att regeringen bör tillsätta en utredning för att se om införandet av ett skriftlighetskrav för avtal som ingås på distans kan vara ett alternativ för att öka skyddet. Lagstiftningen måste bli mer tillämpbar för småföretag. Det är avgörande för den svenska tillväxten där varje företag och varje arbetad timme är viktig. Herr talman! Vi har också märkt att marknadsföring som vänder sig till barn blir allt aggressivare och mer omfattande. På olika sätt smygs det in reklam för olika varor och tjänster riktade till barn. I sin marknadsföring till barn använder sig företag ofta av säljfrämjande åtgärder som utdelning av leksaker, gratiserbjudanden, tidningsutskick, utfärdande av så kallade medlemskort och pysselaktiviteter. Ofta har förpackningarna figurer och färgsättningar som riktar sig just till barn. Reklamen i tv och tidningar och på affischer ute på stan påverkar barns och ungdomars uppfattning om sitt utseende och skapar en orealistisk självbild för många barn och ungdomar. Herr talman! Enligt vår mening bör regeringen utreda möjligheten att införa en regel i marknadsföringslagen som ålägger näringsidkare att beakta barns allmänna utsatthet i kommersiella sammanhang. Vi anser även att regeringen bör ge Konsumentverket eller någon annan lämplig myndighet i uppdrag att fortlöpande följa upp reklam som riktar sig till barn samt att övervaka att lagar och riktlinjer följs vid marknadsföring som riktar sig just till barn.

Herr talman! I civilutskottets betänkande 15 om konsumenträtt behandlar utskottet totalt 39 olika förslag som riksdagens ledamöter lagt fram under förra höstens allmänna motionstid. Nästan alla partier har bidragit med förslag. Även om Miljöpartiet deltar i fem av de tolv reservationerna i betänkandet nöjer jag mig med att för att vinna tid yrka bifall bara till reservation 8. Självklart står vi i Miljöpartiet ändå bakom alla våra reservationer. Bluffakturor har varit huvudfokus i detta betänkandearbete, och den offentliga utfrågning som utskottet har genomfört på det temat finns ganska utförligt redovisad i betänkandet. Miljöpartiet bedömer att både regeringen och utskottet har tagit frågan om problem med bluffakturor på stort allvar den här gången. Vi menar att utskottets ställningstagande ligger väl i linje med de krav som finns i de motioner som berör den här frågan. Det gör att den slutsats som dras i betänkandet, att motionerna i allt väsentligt kan anses vara tillgodosedda, är en rimlig slutsats. Mot den bakgrunden har vi i Miljöpartiet valt att inte reservera oss på den punkten i betänkandet. Men om regeringen inte följer utskottets rekommendationer förbehåller vi oss naturligtvis också rätten att återkomma i den här frågan. Min partikamrat Annika Lillemets kommer att prata om punkt 2, obeställd reklam och telefonförsäljning. Därför hoppar jag över den. Herr talman! En annan viktig fråga som behandlas i betänkandet är frågan om reklam riktad till barn. Även om frågan har varit på tapeten under flera årtionden och näringslivet till rätt stor del har tagit många egna initiativ och utmönstrat de värsta formerna av grov exponering av produkter som riktas till barn finns det väldigt mycket mer att göra. 2008 års marknadsföringslag förbjuder direkta köpuppmaningar som riktar sig till barn, men vi menar att det inte räcker. Reklam vädjar ofta till känslor och skönmålar tillvaron med de produkter som marknadsförs. Det gäller i lika stor utsträckning i reklam som riktar sig till barn som i reklam som riktar sig mot vuxna. Barn är lättpåverkade och väldigt utsatta för reklam, varför vi menar att än större hänsyn måste tas när det gäller reklam som riktar sig till barn. Jag vill särskilt betona att vi inte är ute efter att införa någon form av förbud mot marknadsföring av produkter där barn är själva målgruppen, men vi anser att regeringen bör kunna skärpa de befintliga reglerna för att skydda barnen i större utsträckning än vad som sker i dag. Det är även vår uppfattning, som det står i reservationen, att regeringen bör skärpa tillsynen så att vi slipper se så många övertramp när det gäller det som lagstiftaren faktiskt haft för avsikt att åstadkomma med den skärpta lagstiftningen. Ett särskilt viktigt område att bevaka är den könsdiskriminerande reklamen, såväl den som riktar sig mot barn som den som riktar sig mot vuxna. Betänkandet Könsdiskriminerande reklam - kränkande utformning av kommersiella meddelanden , vilket jag tycker är en mycket bra titel, överlämnades i januari 2008 till regeringen, men sedan dess har ingenting skett. Någon av allianspartiernas företrädare borde redovisa här i kammaren vilka motiven är till att man inte har arbetat vidare med de förslag som lades fram i den utredningen. Näringslivet har nu haft många år på sig att visa om de klarar av att på egen hand ta ansvar för att utforma marknadsföringen så att den går i samklang med de strävanden samhället i övrigt har att nå en ökad jämställdhet mellan könen. Jag menar att man inte har klarat det utan tvärtom fortsatt att sända signaler genom marknadsföringen som i första hand innebär att kvinnokroppen exponeras som en vara, ett objekt för konsumtion. Miljöpartiet menar att det är hög tid att regeringen lägger fram lagförslag som gör att vi får slut på reklamens könsexploatering. Herr talman! Barn är utsatta på många sätt. Genom att barnen är små befinner de sig närmare golvet än vi vuxna när de leker inomhus, och de befinner sig närmare marken när de är utomhus. Ofta är barnens rum dessutom de minsta i bostaden. Detta och att många av barnens leksaker innehåller tveksamma kemikalier gör att barnen lever i en kemikaliesoppa som de inte borde utsättas för. Riksdagen har tidigare på regeringens förslag implementerat EU:s direktiv om leksakers säkerhet, och redan då protesterade vi från Miljöpartiets sida kraftigt mot att regeringen accepterade gränsvärden som innebär att barns leksaker tillåts innehålla såväl cancerogena som mutagena och reproduktionsstörande kemikalier, så kallade CMR-ämnen. Vår uppfattning är att regeringen redan då borde ha tagit strid för att leksaker inte ska innehålla dessa CMR-ämnen och inte några skadliga kemikalier över huvud taget. Totalt finns det över 50 miljoner kända kemiska substanser. Det tillkommer i snitt 23 nya substanser varje minut, eller 33 000 varje dag, vilket blir drygt elva miljoner nya kemiska substanser varje år. Av dem är ungefär sex och en halv miljon möjliga att köpa, och runt hundra tusen betraktas som användbara, men det är bara hälften av dem som vi medvetet använder. Många substanser finns som föroreningar i produkter där de uppstått på grund av ofullständiga eller dåliga processer och inte renats eller tvättats bort. Samtidigt tillför kemikalieindustrin marknaden ungefär 500 nya kemikalier varje år. Men vi har ju Reach, tänker ni kanske. Men då ska man komma ihåg att alla kemikalier som inte blivit uttryckligen förbjudna får användas enligt Reach om det inte handlar om tillsatser i livsmedel och djurfoder eller rör sig om bekämpningsmedel och läkemedel, för de har alla egen lagstiftning. Arbetet med Reach går väldigt sakta. 500 nya kemikalier tillkommer genom läkemedelsindustrin i handeln varje år, och vi får elva miljoner nya substanser. Men på Reachs kandidatlista står ungefär 50 ämnen. När ett flamskyddsmedel eller en ftalat förbjuds ersätter industrin snabbt detta ämne med ett nytt ämne där molekylstrukturen är något modifierad. Sedan tar det ett antal år. I bästa fall börjar sedan en prövning av det nya ämnet, och efter kanske tio år blir det också förbjudet. På detta vis bombarderas vi alla, men i första hand våra barn, av ständigt nya kemikalier med okänd påverkan. Tyvärr finns en risk att EU tolkar nationella särkrav som ett handelshinder, vilket gör att det kan vara svårt att ha högre krav i Sverige än i andra länder. Miljöpartiet anser ändå att just leksaker är ett område där företagens heder ställs så tydligt mot väggen när det är uppenbart att vinstintresset riskerar barnens hälsa. Vi menar att det går att gå före på det här området eftersom de flesta företag inte vill bli uthängda för att de skadar barn med sina produkter. Särskilt när det gäller de cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande kemikalierna tror vi att Sverige skulle kunna vara ett föregångsland. Därför menar vi att regeringen i det fortsatta arbetet med kemikaliefrågor rörande leksaker bör ta ett större ansvar och välja inriktningen att skyddet för barns hälsa alltid måste gå före de kommersiella intressena. Jag tycker att någon av allianspartiernas företrädare här i kammaren borde informera om motivet bakom att regeringen inte driver en nolltoleranslinje när det gäller CMR-ämnen i leksaker och i barns miljö.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 5, 7 och 11. Konsumentpolitik är något som berör oss alla på ett eller annat sätt och är därför en viktig fråga. Det gäller att hitta en bra balans mellan att skydda konsumenten och att inte inskränka alltför mycket på näringsidkarnas utrymme. I dag tar vi ställning till motioner som berör en hel del olika ämnen, bland annat bluffakturor och leksakers säkerhet. Konsumentpolitik spänner över många områden, och det är svårt att omfatta alla. När det gäller bluffakturor har utskottet som bekant haft en hearing i ämnet på initiativ av Alliansen. Det visar att vi tar problemet på allvar och att vi alla är villiga att hitta lösningar. För egenföretagare kan oseriösa telefonförsäljare vara ett stort problem eftersom lagstiftningen inte ger samma skydd för dem som för vanliga konsumenter. Avtalstvister mellan företag avgörs i tingsrätten, och att driva ett sådant ärende blir både kostsamt och en långdragen process. Därför betalar många bluffakturorna i stället för att bestrida dem. Konsumenter som köper varor via telefon, postorder eller internet har enligt lag 14 dagars ångerrätt. Jag anser att en motsvarande lagreglerad ångerrätt bör finnas även för egenföretagare. I stället för att de ska gå igenom dyra och tidskrävande processer måste vi se till att tillvaron för småföretagarna blir både tryggare och mer rättssäker. Detta löser så klart inte hela problematiken, men det underlättar absolut för de utsatta. Bluffakturor är ett växande problem, och det drabbar framför allt företagare och små föreningar. Som vi har hört innan utnyttjas också denna verksamhet av den organiserade brottsligheten. Under de senaste tio åren har antalet bedrägeribrott ökat med 163 procent. Det är en stor och oacceptabel ökning. Hela 29 procent av de anmälda bedrägeribrotten 2011 var bedrägerier med hjälp av bluffakturor. Det ger i genomsnitt ca 47 anmälningar av bluffakturebrott per dag. Naturligtvis är inte 14 dagars ångerrätt ensamt lösningen på problematiken, men man kommer en bra bit på väg. Enligt Malmöpolisens uppgifter kan flera av de brott som chockat Malmö på senare tid kopplas till just blufföretag. Ekonomisk brottslighet har blivit ett sätt för kriminella att tjäna snabba pengar utan att utsätta sig för någon större risk. Det är en skrämmande utveckling på området, och den går i helt fel riktning. Naturligtvis måste det till många olika insatser i frågan. Herr talman! Jag vill också nämna några ord om leksakers säkerhet. Direktivet som genomförts genom den nya lagen om leksakers säkerhet tillåter bland annat att CMR-ämnen och allergiframkallande doftämnen med mera får förekomma i leksaker. Det borde vara en självklarhet för oss att våra barns leksaker ska vara helt fria från giftiga och farliga ämnen. Därför står jag fast vid min ståndpunkt att de skadliga ämnena helt bör förbjudas i leksaker. Det handlar trots allt om våra barns säkerhet. Jag är fullt medveten om att direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv och att det i sin tur innebär att Sverige i princip inte får vidta några åtgärder som kan utgöra hinder i den fria rörligheten för leksaker som överensstämmer med direktivets krav. Vi har således släppt i väg självbestämmanderätten i en fråga som gäller våra barns säkerhet. Hur jag känner inför det är ingen större hemlighet. Att värna våra barns säkerhet och att sträva efter att efterlämna ett giftfritt samhälle till kommande generationer borde egentligen stå högre på dagordningen än EU:s regler om en fungerande inre marknad. Från Sverigedemokraternas sida sätter vi våra barns säkerhet väldigt högt och menar att det är olyckligt att direktivet inte redan från början innehöll ett totalförbud. Därför menar vi också att om det finns minsta möjlighet att kringgå direktivet på ett korrekt sätt ska vi naturligtvis gripa efter detta halmstrå.

Herr talman! I mitt anförande gällande detta betänkande vill jag sätta fokus på barnen, vilket de två tidigare talarna också gjort. Det är oerhört viktigt eftersom barnen är vår framtid. Ska ett barn utsättas för reklam? Nej, det tycker jag inte. Barn ska inte behöva utsättas för reklam i sin vardag. Det bör barnen vara befriade från. 2008 års marknadsföringslag förbjuder direkta köpuppmaningar som riktar sig till barn, men det räcker inte. Regelverket måste förstärkas, anser Vänsterpartiet. Visst har Konsumentverket och Konsumentombudsmannen ett tillsynsansvar för att bestämmelserna verkligen efterlevs, men det räcker inte heller, tycker vi. Det måste förstärkas. Vänsterpartiet menar att barn i sin vardag inte ska behöva utsättas för någon typ av reklam. Reklamen kan många gånger vara skadlig, vilket vi aldrig tänker på. Den kan ge dålig självkänsla eftersom du faktiskt inte kan få allt, trots att reklamen riktar sig till just dig på ett sätt som får dig att tro att du kan få det. Får du det blir du enligt reklamen en mer populär person, du blir mer aktiv, får mer glädje i ditt liv, blir rikare och så vidare. Det är en skrämmande marknadsföring till barn och unga just när de börjar forma sina liv. I det skedet av livet ska de inte behöva göra det via reklam. Många är de företag, herr talman, som rent ut sagt är vidriga i sin marknadsföring till barn och unga. De lockar med än det ena än det andra köpet. Köper du en sak så får du något annat gratis. Självklart är det lockande. Barn sätter ju inte dessa försäljningsknep i ett sammanhang utan tror att det är kanonbra att de får något på köpet. De förstår definitivt inte att det är ett försäljningsknep som bara gör företaget rikare. Att företag inte ger bort något utan att vinna på det kan många gånger vara svårt för barn att förstå. Det är naturligtvis inte bara barn som råkar ut för dessa lockelseknep, men skillnaden är att barn inte kan besluta över sina egna liv. De är alltid beroende av vettiga vuxna. Barn förstår naturligtvis inte, av den ena eller andra orsaken, varför just de inte kan få en viss pryl. Att - återigen, vill jag säga - behöva stå i talarstolen och stå upp för barns rättighet att slippa reklam är inte bara bedrövligt utan också sorgligt, herr talman. Att vi i denna kammare inte kan enas om att tillsammans på bästa möjliga sätt starkt agera för att barn inte ska drabbas av reklam som är direkt riktad till dem är, som sagt, bedrövligt. När det gäller vad barn och ungdomar ska äta, hur ser det ut där? Jo, många gånger förs en totalt motbjudande marknadsföring av exempelvis snabbmat, godis och läsk. Inget av det är speciellt sunt vare sig för kroppen eller för tankeverksamheten. Är det okej att locka med en leksak eller annat pyssel? Nej, det anser jag inte. Är det okej att hamburgerkedjan i sin reklam lockar med att man vid köp av en barnmeny får en leksak som i sin tur ska bilda en grupp eller en familj? Nej, jag anser inte att det är okej. Är det okej att många barns fysiska och även psykiska hälsa inte utvecklas positivt? Nej, det är naturligtvis inte okej. Ni inom Alliansen anser dock inte, såsom Vänsterpartiet, att regelverket om reklam riktad till barn behöver förstärkas. Ni anser att det vi har i dag är fullt tillräckligt. Men om ni ser er omkring i samhället - i medierna, i affärer, i tv, på affischpelare på gator och torg - borde ni väl inse att det inte är tillräckligt, utan regelverket måste förstärkas för barnens skull. Till detta säger ni emellertid nej. Det är sorgligt att behöva uppleva det. Tidigare talare har varit inne på leksaker, herr talman, och även jag vill ta upp det eftersom det är oerhört viktigt. Många i detta samhälle tror att leksaker är helt giftfria. De känner inte till vad de innehåller. Inte skulle väl jag eller någon annan förälder köpa farliga leksaker till våra egna eller andras barn, leksaker som skulle kunna utsätta barnet för allvarlig sjukdom eller skada? Det är svårt att tänka sig att mor eller farföräldrar, eller andra personer i barnets närhet, skulle köpa leksaker till barnet om de var märkta med texten "Cancerframkallande ämnen förekommer bara i liten omfattning i denna leksak". Skulle vi köpa den? Nej, naturligtvis inte. Men det är så det är. Leksaker innehåller sådana ämnen. Vänsterpartiet har länge försökt få till stånd en hårdare lagstiftning när det gäller leksaker och leksakers säkerhet. I rapporten Leksaker är inte att leka med , som Vänsterpartiet gav ut år 2008, finns förslag om totaltförbud mot skadliga ämnen i leksaker. Vänsterpartiet tog fram rapporten i samband med att EU presenterade ett direktiv på området. Direktivet innebär att medlemsstaterna inte får fatta beslut om hårdare lagstiftning än vad direktivet säger. För att vara tydlig och tala klartext innebär det att EU sätter den så kallade fria rörligheten för varor före barns säkerhet. Att det är viktigare att leksaker kan säljas runt om i EU utan kontroll än att sätta barnens hälsa i fokus är sorgligt. Nu när direktivet är antaget tror kanske många att loppet är kört, men det är det inte. Vi kan förändra. Nu om någonsin är det dags för konsumentmakt. När det inte finns lagliga krav på att vi ska upphöra med skadliga leksaker då kan du och jag, herr talman, ställa krav. Vi kan kräva märkning och vägra att köpa leksaker som inte uppfyller de krav som vi tycker är rimliga. Tillsammans kan vi också ställa krav på regeringen att den ska göra allt, och jag menar verkligen allt, både när det gäller den svenska lagstiftningen och i det internationella arbetet, genom att vid varje tillfälle som ges lyfta upp frågan om barns bästa, barns säkerhet och barns framtida hälsa. Det är inte okej att låta leksaksindustrins krav på vinst gå före barns säkerhet. Tillverkares, leverantörers och importörers vinstintressen får aldrig vara viktigare än barnens hälsa. Det är sorgligt att allianspartierna och även Socialdemokraterna valt att inte stödja Vänsterpartiets förslag att bli tuffare och gå hårdare fram när det gäller krav på leksaksindustrin. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 11.

Herr talman! Sällan har väl en fråga väckt så stort engagemang som den om bluffakturor. En räkning dimper ned utan att någon tidigare kontakt tagits över huvud taget, en försäljare ringer upp och påstår att det finns ett avtal och att det nu är dags att betala, eller så kommer en faktura som egentligen bara är ett erbjudande om man läser det finstilta. Många är utsatta. Somliga har kraft och ork och invänder mot fakturaskojarna, precis som man ska. Andra varken vågar eller orkar det. Man är rädd att hamna i kronofogdens register och betalar hellre än riskerar att bli bedömd som icke kreditvärdig. Så ska det förstås inte vara. Blufföretagare och bedragare ska sättas dit, och hederliga företagare ska kunna driva sina företag. Här i riksdagen berör frågan flera utskott. Finansutskottet, till exempel, hanterar frågor om kreditupplysning, justitieutskottet hanterar de rent polisiära frågorna och bedrägerilagstiftningen och vi från civilutskottet hanterar den rent civilrättsliga lagstiftningen. Frågan är komplex och berör många områden. Samtidigt har justitieministern markerat att hon ser mycket allvarligt på dessa brott, senast nu under veckan i samband med det så kallade Helsingborgsmålet. Under lång tid, herr talman, har alliansföreträdare från både regeringen och riksdagen haft täta kontakter med många olika företrädare från berörda branschorganisationer om bluffakturefrågan. Jag kan konstatera att den linje som alliansregeringen driver har en bred förankring hos majoriteten av de inblandade parterna. Det borde dessutom reservanterna i frågan, både socialdemokrater och sverigedemokrater, veta. Hela utskottet har till exempel fått ett brev från Näringslivets delegation för marknadsrätt, NDM, som beskriver konsekvenserna av om det skulle införas krav på skriftliga avtal. Låt mig återge ett par meningar ur deras brev. Att införa krav på skriftliga avtal eller ångervecka vid distansförsäljning kan vid första anblicken verka attraktivt, men sådana förändringar skulle på ett menligt sätt försvåra och fördyra. NDM vill uppmana Sveriges riksdag att som lagstiftare tillse att de medel som redan i dag finns för brottsbekämpning inom detta område i stället utnyttjas till fullo. NDM har 23 näringslivsorganisationer som medlemmar. Har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna över huvud taget läst brevet eller lyssnat på dem? Herr talman! Det finns en stor risk i den iver som somliga har att visa potens och handlingskraft och därmed att man verkligen är villig att ta tag i detta stora och svåra problem. Därmed är man också beredd att driva krav på alltifrån ångervecka för små företag till krav på skriftlig bekräftelse vid telefon och distansköp. Det är förslag som lite så där uppkastat i luften och inte genomanalyserade vid första anblicken kan tyckas vara verkningsfulla. Men frågorna måste ändå ställas: Är detta åtgärder som underlättar eller försvårar för de företag vi vill värna? Blir det lättare eller svårare att vara en hederlig företagare med sådana förslag? Den återkommande frågan blir om bluffakturor skulle försvinna om de blir ännu mer olagliga än de redan är i dag. I stort sett alla branschföreträdare har pekat på att det i dagens snabbrörliga företagsliv ofta sker affärstransaktioner. Leverantörer är beroende av underleverantörer som i sin tur är beroende av olika kringtjänster. Om man i varje steg, eller i vart fall ett par av dem, skulle bli tvungen att förhålla sig till att ett avtal inte blir slutgiltigt förrän efter det att en ångerperiod löpt ut eller en skriftlig bekräftelse inkommit, skulle förstås effektiviteten i näringslivet minska snabbt - precis som vi har fått reda på. Vad händer i slutändan? Jo, det blir försämrad lönsamhet och förlorade jobb. Det vill inte jag och Moderaterna medverka till. Sex av riksdagens partier har precis samma uppfattning i frågan. Alliansregeringens politik mot bluffakturor är i stället mycket tydligt inriktad på att genom ett stärkt och mer fokuserat rättsväsen göra livet så surt som det bara går att göra för de kriminella människor som valt att ge sig på Sveriges småföretagare. Före sommaren 2012 kommer justitieministern att lägga fram ett förslag om skärpning av bedrägerilagstiftningen. Samtidigt arbetar Rikspolisstyrelsen med att ta fram en skarp strategi mot bedrägerier. Där överväger man att skapa en nationell samordning mot bluffakturor. Detta är det enskilda förslag, nationell samordning mot bluffakturor, som näst intill samtliga inblandade parter har efterfrågat. Inom Regeringskansliet pågår dessutom ett arbete med att sammanställa ett informationsmaterial för att samla ihop kunskap om vilka regler som gäller och hur man som drabbad kan göra för att ta till vara sina rättigheter. Många småföretagare har vittnat om svårigheterna som finns med att inte riktigt veta vilka rättigheter man har och vart man ska vända sig. Det vill vi nu hjälpa dem med. Alliansregeringen arbetar målmedvetet, fokuserat och långsiktigt för att svenskt företagande ska få de allra bästa förutsättningarna. Organiserad brottslighet, kriminella nätverk och fakturaskojare ska bekämpas. Men hederliga företagare ska inte låsas in i krångligare regelverk som försvårar i stället för att underlätta att driva företag. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om reservationen om leksakers säkerhet. Det är en fråga om ett fullharmoniseringsdirektiv inom EU som några talare tidigare har tagit upp. Direktivet har betytt högre säkerhetskrav och ökat ansvar på både tillverkare, importör och distributör. Det beslutades förra året. Fullharmonisering innebär, precis som har sagts tidigare, att EU:s stater inte får besluta om fler begränsningar än direktivet säger. Säkerhetsnivån får inte höjas - inte heller sänkas. Vi ska hålla oss inom de ramar som finns. Detta tar inte reservanterna i frågan hänsyn till utan vill att Sverige i EU-arbetet ska kräva ännu fler åtgärder. Herr talman! Jag tycker att det är svårt att finna trovärdighet hos ett par av reservantpartierna. Det är partier som själva tar avstånd från EU-samarbetet och det arbete för barns säkerhet och hälsa som görs inom samarbetet. De vill nu att EU ska göra ännu mer. Det är fråga om partier som vill lämna själva gemenskapen. Det, herr talman, är inte politiskt hederligt att säga nej till samarbete i ena sekunden för att i nästa sekund kräva att den organisation man vill lämna ska fatta ännu fler överstatliga beslut. Det går inte ihop. Inkonsekvens är bara förnamnet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Vi är överens med Magdalena Andersson om att frågan om bluffakturor är viktig och allvarlig, och det brister i många avseenden. De omsätter 1,2 miljarder per år, och det finns luckor i lagstiftningen som gör det möjligt för oseriösa företagare att skicka bluffakturor och tjäna pengar på dem. Ni är ändå inte beredda att göra något åt frågan. Ni nöjer er med det som finns, polisiära åtgärder och annat arbete som görs. Det är bra. Det som görs nu är bra men räcker inte. Varför är ni inte beredda att se över möjligheten att eventuellt ha en ångervecka eller ångerrätt även för småföretagare? Som jag sade tidigare i mitt anförande är de rädda att hamna i register. Då får de inte kredit. Det blir värre och värre för dem, och sedan betalar de. De som tjänar på detta är de oseriösa företagarna. Varför är ni inte beredda att se över helheten genom att tillsätta en utredning för att se över bristerna?
Herr talman! Jo, jag tror att vi är överens om problemet. Sedan är frågan hur vi botar den sjukdom vi ser. Yilmaz Kerimo berättade i sitt första anförande noggrant om vad representanten för Svensk Handel hade sagt om den stora utbredningen av bluffakturor. Om man från Socialdemokraternas sida lyssnar noga på Svensk Handel i den frågan, varför fortsätter man inte och lyssnar på vad de säger i nästa fråga, till exempel vad som ska göras? Jag kan läsa upp vad man sade från Svensk Handels sida under den hearing vi hade i utskottet. De hade tre förslag på åtgärder. Det viktigaste var: Lagför de kriminella. Säkerställ att polis och åklagare utreder brotten. Tillsätt en aktionsgrupp som består av representanter för de inblandade, det vill säga ekobrott, åklagare, skattebrott och andra. Svensk Handel vill inte ha någon ångerrätt. De vill se till att man gör en nationell samling, att man utreder brotten ordentligt och att man jobbar tillsammans systematiskt för att komma åt detta. Det ställer vi upp på. Min fråga är: Varför gör inte Socialdemokraterna det? Varför lyssnar man inte på Näringslivets delegation för marknadsrätt? De har skrivit ett brev till hela utskottet, med 23 olika näringslivsorganisationer som vädjar till oss: Gör inte detta!
Herr talman! Som jag sade är det bra att vissa åtgärder har vidtagits, och de kanske kan göra det något bättre. Men det har visat sig att det inte räcker. Polisiära åtgärder och åtgärder från åklagares företrädare är bra - så ska det också vara när det har gått så långt. Men problemet är att varken polis eller åklagare har resurserna för att utreda detta. Det tar tid och ork för en småföretagare att göra en polisanmälan och allt jobb med det, och det kostar. De är rädda. Då betalar de hellre. Jag har träffat ordföranden i Sveriges Callcenterförening, som har jättemånga medlemmar. De har frivillig ångerrätt för sina medlemmar. De tycker att det är bra, och det skadar inte affärerna. Seriösa företagare drabbas inte. Men de icke seriösa drabbas när man har ångervecka och kan skicka tillbaka varorna. För dem som är seriösa ska det fungera. Vi vill att man ska tillsätta en utredning för att se över dessa brister, och det kan vara ett komplement till det som finns redan nu. Det är jätteviktigt att oseriösa företagare som tjänar 1,2 miljarder på detta stoppas. Det räcker inte med det som finns redan nu, utan något mer måste göras. Därför behöver vi en utredning för att se vilka åtgärder vi kan vidta.
Herr talman! Sedan ett par år tillbaka finns det nya regler för Kronofogdemyndighetens register. Det innebär att myndigheten ska ta bort uppgifter som är missvisande. Det gäller också bluffakturor, som då inte är tillgängliga för kreditupplysningsföretag och kreditgivare. Dessutom har kreditupplysningsbranschen enats om att vid kreditupplysningar ta bort alla uppgifter från bolag som finns på Svensk Handels svarta lista. Det bestämdes i november-december 2011. Justitieministern kommer att se över bedrägerilagstiftningen. Det ska bli en samlad nationell samverkan, och det kommer skarpa förslag från Rikspolisstyrelsen om att vidta åtgärder riktade mot bluffaktureföretagare. Det är väldigt mycket som är på gång. Ska vi i det läget säga att vi vill införa en ångerrätt så att ett företag kan ångra någonting som man själv säger att man inte har ingått? Berätta för oss alla här: Hur ska man ångra ett avtal som inte har ingåtts? Om man inte känns vid att man har ingått ett avtal, hur ska man då kunna hävda att man ångrar detta? Eller om man som alternativ säger att man tydligen hade gått med på ett avtal, kan man då hävda ångerrätt? Smarta bedragare anpassar sig efter en sådan lagstiftning. Om ångerrätten skulle vara 10 dagar ringer de efter 14 dagar och säger: Nu är det dags att betala, eftersom du inte har ångrat dig inom den tid du hade ångerrätt. Mitt förslag, Alliansens förslag och sex partiers förslag här i riksdagen är att vi ska värna de skarpa förslag till lösningar som nu finns. Var rädd om den företagsamhet vi har. Krångla inte till regelverket så att det blir värre.

Herr talman! Jag känner inte alla företrädare för allianspartierna lika väl som jag tror att jag känner Magdalena Andersson. Jag tror ändå att jag kan utgå från att alla företrädare för allianspartierna här månar om nästa generation. Jag är ganska övertygad om att ni allesammans tycker att vi ska göra vad vi kan för att barnen ska fredas från obehag av olika slag, till exempel de kemikalier som jag pratade om i mitt anförande. Jag menar inte att den lagstiftning som har genomförts skulle vara negativ på något sätt. Det innebar naturligtvis, som Magdalena Andersson påpekade, att man hamnade på en högre nivå när det gäller kraven på produkter. Och det är bra. Men tyvärr är det fortfarande så att mycket små mängder - en miljondel av en miljarddel - räcker för vissa kemikalier. Det är så små mängder att de är praktiskt taget omöjliga att detektera om de skadar. CMR-ämnena, som jag nämnde, särskilt de reproduktionsskadande, är väldigt allvarliga. Om vi nu vill - jag utgår från att vi vill, även allianspartierna - att det ska bli bättre måste vi bli smartare som land. Många röstade för att vi skulle gå med i EU för att kunna påverka EU. Det var lite så man tänkte. Då förstår inte jag riktigt varför ni är så rädda för att spela spelet mellan riksdag och regering på ett smart sätt. Varför kan ni inte ställa upp på att vi här i riksdagen ställer krav så att regeringen, era kompisar, när de är nere och förhandlar på regeringsnivå kan tala om att de har en jobbig riksdag bakom sig? Varför ska vi lägga oss platt här? Vi måste ju se hela strukturen. Ska vi komma någonstans måste arbetet innebära att vi här är en press på regeringen.
Herr talman! Jag tror att Jan Lindholm har alldeles rätt i detta. Det finns nog inte något parti eller någon ledamot av Sveriges riksdag som inte vill våra barns bästa. I det här sammanhanget vill jag säga att jag gärna skulle gå i armkrok med Marianne Berg och kräva att vi använder konsumentmakt när det gäller att välja produkter som vi köper, och verkligen tala om att vi kräver produkter på våra hyllor som vi tror på. Men här gäller det också att vara lite realistisk. Jag har förståelse för Jan Lindholm som står bakom den här reservationen, för hans parti har ändå sagt att de accepterar att Sverige är med i EU och tycker att vi kan påverka där. Det finns två partier som säger att vi ska lämna den här gemenskapen för att de tycker att det inte är bra att vara där men som ändå menar att riksdagen ska kräva att EU ska göra ännu mer och fatta ännu mer beslut. Det tycker jag är väldigt inkonsekvent. När vi behandlade ärendet om leksaker och säkerhet för ett år sedan markerade utskottet i texten att vi förutsatte att konsumentministern i de samtal hon har när hon är i EU också tar upp frågorna om leksaker, kemikalier och säkerhet. Det har utskottet gemensamt ställt sig bakom, och jag står fortfarande fast vid det. Jag tycker att det var en väldigt bra ordning att utskottet gjorde den markeringen.
Herr talman! Sedan vi tog den här lagstiftningen och implementerade den har det tillkommit kanske 250 nya produkter i handeln och kanske 6 miljoner nya kemiska substanser, som ofta finns med fast i extremt små mängder. Verkligheten förändras hela tiden, och då känns det så svårt att vi inte ska orka arbeta för att flytta fram positionerna. Vi vet i dag mycket mer än vad vi visste för ett år sedan. Kunskaperna när det gäller kemikaliers farlighet för vår hälsa, vår fortplantning, vår framtid, kommande generationer och sjukdomar växer hela tiden. Jag tycker att det är en lite märklig argumentation som Magdalena Andersson använder sig av. Att vissa partier som står bakom reservationen inte är intresserade av att Sverige ska vara ett medlemsland i EU har väl inte med saken att göra? Och det har väl åtminstone inte med Magdalena Anderssons eget partis arbete att göra? Jag tycker att ni från regeringspartiernas sida borde kunna arbeta för att få till stånd förändringar. Varför ska vi lägga oss platt och säga att nivån räcker?

Är det så att ni faktiskt, verkligen vill? Det skulle jag vilja fråga.
Herr talman! Jan Lindholm vet ju, precis som övriga här inne i salen, vad ett fullharmoniseringsdirektiv är. Det betyder att man får anpassa sig efter det. Det är inga skärpningar och inga sänkningar. Det är precis så det är. Man kan tycka vad man vill, men så är det. Vi är alla besjälade av att våra barn inte ska utsättas för gifter. Det är oerhört viktigt. Därför hade utskottet för ett år sedan meningen där man skickade med budskapet att man förutsatte att konsumentministern i de sammanhang i EU där hon finns med och representerar vårt land driver frågan hårt också fortsättningsvis. Det tror jag mycket väl visar vilken vilja vi har. Sedan handlar det inte bara om leksaker när det gäller vad våra barn är utsatta för. Visst leker barn med leksaker. Men jag har haft barn, och jag har barnbarn. Det roligaste de hade var att gå i plastskåpet hemma i köket, med alla byttor, som inte alls är leksaker, eller min verktygslåda, att få öppna den och sortera hammare, skruv och annat. Kemikalier finns på många andra ställen - inte bara i leksaker. Det är viktigt att gå vidare så att vi får en så giftfri värld som möjligt, inte bara på ett enda område.

Herr talman! Magdalena Andersson står här i talarstolen och ger sken av att Sverigedemokraterna skulle vilja införa krav på skriftligt godkännande av avtal. Magdalena står också i talarstolen och insinuerar att vi inte skulle ha läst skrivelsen angående att införa skriftlig bekräftelse. Jag skulle därför vilja fråga om Magdalena Andersson själv har läst min reservation eller motion. Jag har nämligen inte ställt mig bakom detta. Min motion och reservation handlar om 14 dagars ångerrätt. Där skulle jag också vilja fråga: Om Magdalena Andersson är så emot ångerrätt, menar då Magdalena att branschens initiativ om en veckas ångerrätt också är felaktigt? Jag vill påtala att jag tycker att lagen om leksakers säkerhet är bra. Jag struntar inte i att det är ett fullharmoniseringsdirektiv. Jag säger däremot att om det finns en möjlighet att få till stånd en skärpning genom att motivera detta ur ett miljöhänsynsperspektiv, då tycker jag också att vi ska använda den möjligheten. Enligt Magdalena borde vi inte ha rätt att uttala oss i frågor eftersom vi är emot EU. Ska jag då inte kunna ha synpunkter på de förslag som beslutas där, bara därför att jag är emot EU? Ska jag till exempel inte kunna ha synpunkter på restaurangmoms bara därför att jag är emot det? Jag tycker att man har rätt till sina åsikter, oavsett om man är för eller emot ett förslag. Jag utgår från att Magdalena i någon mening kanske är emot att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen. Skulle det innebära att Magdalena inte ska ha synpunkter på vår politik? Jag tror att vi hamnar lite snett då, måste jag säga, och då finns det kanske inte någon större mening med att vi har något här i kammaren.
Herr talman! I mitt anförande tog jag upp att Näringslivets delegation för marknadsrätt har skrivit till oss i riksdagen och också vilka synpunkter de hade och vad de bad oss om. När den som hävdar att man lyssnar på organisationerna och har satt sig in i områdena också säger "Vi vill göra det branschen ber oss om" tycker jag att det är lite konstigt, när man får ett så klart budskap, att man inte är lyhörd för det. Det var det jag försökte säga när det gällde just det brevet. Herr talman! Jag har i min hand en utskrift från Sverigedemokraternas hemsida. Där kräver man ett omedelbart utträde ur Europeiska unionen. Man vill alltså inte vara med i EU. Det accepterar och respekterar jag. Alla tycker ju olika - självklart ska man kunna göra det. Men jag tycker att det är ganska konstigt att man i samma andetag som man gör det i reservationen om leksakers säkerhet kräver att riksdagen ska kräva att EU ska göra ännu mer, att EU ska gå in och vara ännu mer överstatligt och bestämma mer över det land som man lever i. Det är inkonsekvent, och det är inte så konstigt att man reagerar över det, herr talman.
Herr talman! Om jag tolkar Magdalena rätt ska man egentligen få lov att ha synpunkter bara på förslag som man är för. Låt oss ta restaurangmomsen som exempel. Om jag absolut inte vill ha restaurangmoms, ska jag då inte kunna ha åsikter och synpunkter på hur den utformas, om den väl ska bli av? Ska jag inte kunna ha synpunkter på hur EU arbetar och ha synpunkter på förslag bara därför att jag är emot EU? Det handlar om våra barns säkerhet. Hade vi inte varit med i EU hade jag likväl stått och kämpat för att det skulle vara giftfria leksaker. Då tycker jag att jag har rätt och kan förbehålla mig att ha den åsikten även om vi är med i EU. Jag vidhåller fortfarande min ståndpunkt att man måste få lov att ha åsikter om sådant som man är emot. Det är trots allt därför vi står här. Vi lyfter inte bara fram saker vi är för utan diskuterar också saker som vi är emot. Menar Magdalena verkligen att vi får ha synpunkter på ett förslags utformning bara om vi är för förslaget som sådant?
Herr talman! Finessen med att vi sitter här i riksdagen är att vi alla tycker olika. Det är själva essensen i demokratin. Det är självklart att det är det vi ska göra här i denna sal och även utanför. Men vi har också rätten att kritisera varandra när vi upplever att någon intar en ställning som vi inte riktigt förstår eller delar, och det är det jag har gjort. Jag har svårt att förstå att den som vill lämna EU tycker att EU ska göra ännu mer. Svårare än så är det inte. Jag skulle vilja återgå till frågan om ångerrätt för företagare. Carina Herrstedt och Sverigedemokraterna har inte förklarat för oss hur man gör när man ångrar ett avtal som man inte har ingått. Hur gör man när man ångrar något som man inte har ingått? Det är första frågan. Om man säger: Okej, för att komma undan detta medger jag att jag har ingått ett avtal. Vi har en ångerrätt på 14 dagar. Om bedragaren, bluffaktureföretaget, ringer om tre veckor och säger "Nu har ångerrätten gått ut", vad händer då? Vem är hjälpt av detta, när det finns bedragare som inte vill göra anat än illa? Det är bättre att vi ger polis och åklagare i ekobrott de verktyg som de behöver för att sätta dit de fakturaskojare som finns än att försvåra för sådana som vill göra hederliga och bra jobb.

Herr talman! Det är inte första gången jag hör att Vänsterpartiet vill lämna EU. Men vi lever i en demokrati, mina vänner. Det finns människor här i landet som har röstat för att just Vänsterpartiet ska befinna sig i EU-parlamentet. Därför sitter vi där. Jag har hört många av Magdalena Anderssons kamrater i Moderata samlingspartiet säga att man inte tycker om landstingen och vill skrota dem. Då undrar jag: Varför sitter ni där, då? Det kan ju gå på ett ut. Detta om leksaker och säkerhet är ett fullharmoniseringsdirektiv som vi inte kan tillrättalägga, men det gäller bara någon del. Det gäller själva ytterhöljet av leksaken. Förbudet gäller bara de delar som är tillgängliga - inte de som finns inuti. Det är ju förkastligt. Det innebär att tungmetaller och kemikalier som till exempel kan orsaka cancer hos barn kommer att vara tillåtna i de delar som barn inte sägs kunna komma åt. Det är ganska horribelt. Leksaker slits ju. De blir gamla och kan gå sönder. Vi vet också att barn upptäcker sin värld via leksaker. De stoppar mycket i munnen och suger, dreglar och har sig. Det är sött, men det är riskfyllt. De kan få i sig de här ämnena. Jag undrar: Hur kan man acceptera ett sådant direktiv som inte innefattar helheten? Det handlar inte bara om ytan utan också om det som är inuti.
Herr talman! Detta fullharmoniseringsdirektiv är antaget av EU. Det är alltså inte så mycket att göra åt direktivet över huvud taget. Det finns, och det som Marianne Berg inte berättar är att det innebar en skärpning i förhållande till den lagstiftning som fanns i Sverige tidigare. Det är en skärpning för både importörer, distributörer och försäljare när det gäller att hålla ordning och reda på detta med leksakerna. I det här sammanhanget borde vi också lyfta fram att vi har fått det bättre. Syftet med direktivet var ju också att göra det bättre för Europas alla barn. Jag ska också säga att jag gärna går i armkrok när det gäller konsumentens makt. Jag tycker att det är viktigt att påverka på alla sätt man kan via konsumentorganisationer och annat på samma sätt som man gjorde för ganska länge sedan då vi hade klorblekt papper. Ni kommer ihåg att vi hade det i hushållspapper, Melittafilter och sådant, och det var ren konsumentmakt som såg till att få bort detta klorblekta papper. Jag tror på detta sätt att arbeta om man vill komma vidare i frågan, precis som jag också tror på det som vi i utskottet skrev tidigare om att vi förutsätter att konsumentministern gör sitt genom de vidare kontakter hon har i EU.
Herr talman! Ja, det är ett fullharmoniseringsdirektiv, vilket vill säga att vi inte kan förbättra det. Det är den överstatliga delen, och den går inte att ändra. Men när det gäller barnens hälsa och säkerhet kan vi inte bara ge upp. Vi måste försöka påverka. Det kan inte bara vara stopp här, så att vi aldrig kan påverka mer. Jag tycker att Sverige har en stor och betydande roll för att försöka förändra detta. Om allting skulle ha varit status quo skulle vi ha stått kvar och stampat sedan jag vet inte när. Något måste gå att förändra. Många tror att direktivet gäller hela leksaken, men det gäller bara ytterhöljet, och det är det som är så sorgligt. Innanmätet är inte med. Det finns över 1 000 CMR-ämnen, bland annat många metaller. Jag kan nämna bly, kvicksilver, arsenik och vissa ASO-färgämnen. Bly kan finnas i färgen på leksaker, färgkritor och metaller. Det kan ge skador på nervsystemet och försämrad inlärningsförmåga. Kvicksilver kan finnas i plastleksaker och i olika batterier i leksakerna. Det kan ge skador på nervsystemet, hjärt och kärlsystemet och immunförsvaret och så vidare. Listan kan göras lång. Vi kan inte bara sätta oss och säga att direktivet inte går att förändra när vi ser vilka stora risker som barnen utsätts för. Då måste Sverige verkligen ta rodret och försöka införa nolltolerans mot dessa skadliga ämnen. Samtidigt som vi gör det går vi arm i arm för konsumentmakt.
Herr talman! Jag tror att det handlar om att se över hela kemikalieanvändningen, precis som man gör inom EU. Det handlar då inte bara om leksaker utan också om till exempel de plastbyttor som barnen leker med och som vi andra också hanterar dagligdags, och inte bara plastbyttor utan precis allting som vi har runt omkring oss. Detta arbete pågår. Det finns ett intensivt arbete inom EU där vi gemensamt försöker få ned så mycket som möjligt av användningen av de farliga ämnen som vi hanterar dagligdags. Jag tror att vi alla är överens om hur viktigt detta är. Det jag reagerar på när det gäller reservationen är den inkonsekvens jag talade om tidigare. Här har vi två partier som tycker att Sverige inte ska vara med i EU utan lämna det. Man menar att det inte är någon idé att vara med, att det inte är bra och att det är överstatligt: De bestämmer över vårt land! Det ska vi göra själva. Men i nästa andetag säger man precis som Marianne Berg att man vill få EU att fatta rätt beslut här. Då är man inkonsekvent. Det stämmer inte överens med vad man säger annars. Men det är förstås inte alla partier som är konsekventa i allting, och det må vara så när det gäller Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, i alla fall i den här frågan.

Herr talman! Låt mig inleda med att yrka bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut och avslag på samtliga reservationer. Jag vill inledningsvis också säga att jag instämmer i varje ord av Magdalena Anderssons anförande beträffande bluffakturorna. Vi har naturligtvis samtalat mycket om detta, så det kan inte vara särskilt överraskande. Jag tycker mig också kunna fatta mig ganska kort. Jag vill dock ta upp lite beträffande bluffakturorna. Jag tittade på varningslistan hos Svensk Handel i dag. Där är faktiskt inte mindre än 54 företag upptagna. Det tycker jag är väldigt mycket. Alla vet att om vi inte kan ett telefonnummer som vi önskar ringa kan vi slå 118 118. Det finns två företag som heter 118 200 respektive 118 108. Sedan finns det ett som heter Nummerupplysningen.se och ett som heter Elviro Sverige. Jag tar upp detta därför att det så tydligt visar att det är kriminellt beteende man sysslar med. Man utnyttjar de befintliga företagens namn. Jag vill därför trycka på det som också Magdalena Andersson tog upp som det absolut viktigaste, nämligen att polis och åklagare nu äntligen tar de här frågorna på rejält allvar. Vi är några stycken som har tjatat om detta innan, och vi har tyvärr mötts av en passivitet hos många polismyndigheter. Jag tror dock att det som har hänt den här vintern, inte minst vår utfrågning i civilutskottet, har hjälpt till så att polismyndigheterna nu vet att de ska jobba med de här frågorna. Jag hoppas att vi får se ett antal mål utöver det som för tillfället pågår i Helsingborgs tingsrätt. Jag tycker att vi ska trycka på detta med polis och åklagare. Vi politiker måste fortsätta med det, så att den här frågan inte sjunker undan i framför allt Rikspolisstyrelsens medvetande. Jag tycker också att det är bra att man ser över bedrägeribrottet, men jag tror att lagstiftningen i dag redan täcker mycket av det som pågår. Sedan har vi frågan om ångerrätt. Man kan tycka att det ser sympatiskt ut. Det ser bra ut för en företagare att kunna ångra ett avtal, och man tänker sig att saken därmed skulle vara löst. Men man måste naturligtvis se vad en ångerrätt får för effekter för alla de avtal som ingås per telefon, telefax eller internet i samhället i dag. Det är ganska lätt att snabbt konstatera att det blir så mycket problem för många seriösa företagare att det inte kan uppväga införandet av en ångerrätt. Det tycker jag är ganska tydligt också från företagens egna organisationer. Jag tycker att det är klart att man inte ska gå den vägen. Däremot skulle jag vilja trycka lite mer på det som kanske inte har varit uppe så mycket i debatten och som formellt sett ligger i finansutskottet, nämligen det här med betalningsanmärkningar och kreditupplysningslagen. Jag tror för min del att företagare som blir utsatta för sådana här bedrägerier eller bedrägeriförsök är allra mest bekymrade över att få en betalningsanmärkning. Om man skulle kunna ändra i lagstiftningen, så att man kan tala om för småföretagarna att de inte riskerar någon betalningsanmärkning om de bestrider kraven när de möjligen kommer till kronofogden, tror jag att vi har vunnit mycket. Det är min förhoppning att bland annat den motion som jag själv har skrivit och som ligger i finansutskottet nu ska ge ett resultat och en bra signal till vår regering om att vi måste ändra kreditupplysningslagen, så att det blir likadant för företagare som det redan är för oss privatpersoner, att man bara får anteckna betalningsanmärkningar när skulderna är fastställda. Det skulle vara ett mycket stort framsteg. Jag tycker i övrigt att Magdalena Andersson har sagt så mycket bra om det här med bluffakturor att jag stannar vid detta i mitt anförande.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till förslaget i dess helhet i betänkandet och avslag på reservationerna. Nästan alla människor i Sverige är konsumenter. Det är sällan vi har ett betänkande på vårt bord som omfattar så många människor. Konsumentfrågan lever tyvärr alltför ofta ett undanskymt liv och får inte den respekt den förtjänar. Det har jag och Centerpartiet för avsikt att ändra på. Vår konsumentpolitik utgår från att människor ska ha möjlighet att göra egna upplysta val. Det ska vara upp till var och en att välja vilken grad av djurskydd, miljöhänsyn eller extra sociala premier eller något annat som man utifrån sina egna värderingar och åsikter vill premiera lite extra. Självklart ska grundskyddet när det gäller alla de här faktorerna vara högt, men precis som Sverige ofta, exempelvis i EU, vill gå lite längre kan man i de här sammanhangen tillåta konsumenter att ta ytterligare ett steg. Den chansen vill vi att man ska få. Konsumentmakten är också en av de starkaste makter för förändring i vårt samhälle som vi har. Den produkt som inte lever upp till konsumenternas krav och förväntningar kommer att försvinna och ersättas av något annat. Det är därför viktigt att ge konsumenterna möjlighet att faktiskt ställa krav. För Centerpartiet är det därför viktigt inte bara med ett konsumentverk utan också med organisationer runt omkring som tar till vara konsumenters intressen, exempelvis Sveriges Konsumenter. Det är också viktigt att det inte bara är Konsumentverket som ska förmedla den här informationen och kunskapen, utan det görs ofta bättre via konsumentföreningar och konsumentvägledare på lokal nivå. Centerpartiets federalistiska principer bör alltså genomsyra även den här politiken. Vi är därför kritiska till en alltför stark centralisering av konsumentinformation. Jag vill också påpeka att det är viktigt att konsumentmakt från det offentliga tas på allvar. Det offentliga upphandlar för ungefär 500 miljarder varje år. Det är en fantastisk konsumentmakt. Självklart bör man ställa krav på tillverkare, så att det inte förekommer barnarbete eller slavarbete och att de följer mänskliga rättigheter på sina arbetsplatser. För hur kan vi som makthavare uppmana Sveriges konsumenter att ställa krav om vi inte gör det själva? Det handlar om att kompetensutveckla inköpare och upphandlare. Miljöstyrningsrådet har faktiskt tagit fram utmärkta riktlinjer på flera områden för hur man kan göra för att ställa vissa krav. Det handlar helt enkelt om mod, ett mod vi måste ha för att faktiskt förändra världen. Men det finns mer jordnära problem i det betänkande som utskottet lägger fram. Problem med bluffakturor och oseriösa telefonförsäljare har ökat lavinartat de senaste åren. Det har vi hört tidigare i debatten. Det är viktigt att komma ihåg att den här verksamheten är olaglig. Det som framför allt behövs är information till dem som utsätts för det här, så att de inte går i fällan. Vetskapen ska vara att det här är någonting som de har utsatts för. Därför gäller det att få de här människorna att bestrida fakturorna. Det är ändå första steget på lösningen. Det handlar om att människor ska ha information och våga bestrida de här fakturorna. Det är glädjande att man i kreditupplysningsbranschen har gått samman för att rensa bort betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar från företag som finns på Svensk Handels svarta lista. Det är ett utmärkt initiativ. Men vi har också hört i debatten att det skulle vara bra om man inför en ångerrätt för företag. Problemet är att det inte går att ångra ett avtal som aldrig har ingåtts. Den som lurar någon att ingå ett avtal har gjort sig skyldig till brott, och avtalet är ogiltigt. Det känns också ganska naivt att tro att bedragarna skulle sluta om det fanns en ångerrätt på 14 dagar. De ringer givetvis efter 15 dagar och säger: Vi pratades vid för drygt två veckor sedan. Då ingick vi ett avtal, och nu vill jag ha pengar. Dessutom skulle det skapa ytterligare administrativa kostnader om alla avtal per telefon också skulle anordnas skriftligt. Det förutsätter dessutom ofta att man till exempel har en fax, vilket kanske i dagens läge inte är nödvändigt för alla företagare. Jag tycker inte att företagare behöver ytterligare regelbördor att hantera. Vi hörde från Socialdemokraterna att varje arbetad timme är viktig. Men det förutsätter att den här timmen inte går åt till verkningslösa papperssysslor. Jag ska nu komma över på lite lösningar som vi från Centerpartiet tror på. Det handlar bland annat om egeninkasso. Många blufföretag har egeninkasso. På så sätt tvingar man företag att betala än mer pengar. Här finns det en möjlighet att göra saker. Centerpartiet anser att Datainspektionen i högre grad bör syna dem som bedriver inkassoverksamhet, och även egeninkasso borde ha tillstånd. Men det finns också andra aktörer i samhället, inte bara vi från riksdagen, som bör ta ansvar. I början av 2000-talet hade vi problem med modemkapningar - kommer ni ihåg det? De upphörde ganska snabbt när Nordea spärrade de postgirokonton som tillhörde kaparna. Det hela blev prövat i domstol. Nordea fick faktiskt rätt, och kapningarna upphörde. Därför uppmanar jag Bankföreningen att göra samma sak i dag, spärra de plusgirokonton och de bankgirokonton som blufföretagen använder sig av, de som finns på Svensk Handels lista. Då har vi kommit en ganska bra bit på väg. Vi har också hört om ganska många olika motioner om reklam. Sammanfattningsvis kan man säga att flera av de aspekter som tas upp redan regleras i marknadsföringslagen. Många av de punkter som man lyfter fram är visserligen viktiga, men vi i Centerpartiet tror att Reklamombudsmannen och branschen själva gör ett ganska bra jobb. Det går betydligt snabbare och är enklare om branschen själv sanerar den här typen av exempelvis könsdiskriminerande reklam och även andra etiskt tvivelaktiga budskap. Vi tror att det är smidigare än att man ska gå till domstol och belasta ett redan tungt rättssystem. Vi har också hört att Vänsterpartiet vill skydda barn mot all reklam. Jag undrar: Hur skulle det livet se ut? Det betyder att man antagligen inte kan gå ut, för där möts man av reklambudskap. Det betyder att man antagligen inte kan öppna en bok, för det finns en logotyp på boken som beskriver vilket bokförlag som tryckt boken. Man kan inte slå på tv:n. Man kan inte titta i en tidning. Man kan inte vara ute på internet. Man kan inte göra speciellt mycket alls. Man får antagligen sitta instängd med mörka gardiner. Vi har också sett att MP, SD och V vill skydda barn från kemikalier i leksaker. Det de glömmer att berätta är att man faktiskt skärpte lagstiftningen i och med direktivet. Men nu säger de: Ja, men vi ska förbjuda det helt. Det blir intressant om man har spårämnen som man nu vill ta bort. Det blir exempelvis ganska svårt att vara ute i naturen. Att leka med kottar är helt åt skogen. Det finns ju kadmium som tas upp av träd. Det finns ganska många olika saker. Om man inte får ha spårämnen över huvud taget går det mesta bort. Det är ett ganska stort problem. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg varför vi fick den här lagstiftningen. Den fick vi för att förbättra och stärka skyddet. Det har vi också gjort. Sedan kan man jobba vidare. Jag är övertygad om att Kemikalieinspektionen och vi partier i EU-parlamentet kommer att göra det, men jag tror inte att lösningen är att ta bort saker helt, för då blir det ingenting kvar.

Herr talman! Rickard Nordin påstod att det går fortare om näringslivet självt sanerar exempelvis könsdiskriminerande reklam. Jag tror att jag är betydligt äldre än Rickard Nordin. Jag har ett längre liv att referera till. Jag tycker att det har gått väldigt långsamt under de här 60 åren. Jag vet inte vad Rickard Nordin menar med detta. Det skulle vara väldigt intressant att få höra vad han kan referera till för att komma med ett sådant påstående. Jag tycker att jag har sett att lagstiftning faktiskt ger resultat. Jag har däremot väldigt få exempel på att näringslivets självreglering har gjort det. Sedan tycker jag att det är lite märkligt att hänvisa till att även naturen innehåller tungmetaller. Det vet vi att den gör. Kadmium lagras i naturen, och vi för dit den genom framför allt den konstgödsel som vi producerar. Bara för att problem finns i naturen skulle det alltså innebära att vi inte ska åtgärda dem i den miljö där vi kan styra och påverka - i våra hem, på våra daghem, på våra arbetsplatser och så vidare. Där ska vi alltså inte bry oss om att försöka åstadkomma bästa möjliga förutsättningar. Dagens genomsnittliga medborgare vistas 90 procent av dygnets timmar inomhus. Om man kan åstadkomma förbättringar för barnen under 90 procent av dygnets timmar så påverkar det, även om de 10 procenten utomhus innehåller naturligt förekommande halter av exempelvis tungmetaller. Jag tror att Rickard Nordin ska fundera ett varv till över sin argumentation.
Herr talman! Det jag syftar på är självklart hur snabb hanteringen av de här problemen kan vara när de uppstår, exempelvis när det gäller könsdiskriminerande reklam. Jag tror att det går betydligt snabbare och bättre om man vänder sig till exempelvis Reklamombudsmannen jämfört med om vi skulle ha ett lagförfarande, där man ska vända sig till domstol och så vidare, vilket också gör att man antagligen bedriver denna reklam en betydligt längre tidsperiod än om vi har en reklamombudsman. När det gäller miljögifter i leksaker och på andra ställen vill vi självklart också förbättra. Jan Lindholm pratar om vilken retorik jag använder. Man kan också fundera över vilken retorik Miljöpartiet använder. Det är en ganska billig retorik som försöker påskina att det är möjligt att helt ta bort alla spårämnen i alla leksaker och, verkar det som, också i alla andra miljöer. Det är inte möjligt. Vi ska givetvis komma så långt det bara går, och det är dit vi också vill, men det är inte möjligt att ta bort exempelvis alla spårämnen eftersom vi redan har släppt ut saker. Dem kommer vi inte att kunna ta bort. De lagras och ackumuleras. Det handlar både om luften när vi eldar saker eller när vi sprider aska på träd som redan har växt och så vidare. Det är inte möjligt att gå hela vägen, men självklart ska vi gå så långt det bara går. Det är inte det frågan handlar om.
Herr talman! Om man ska göra som Rickard Nordin föreslår och vända sig till en ombudsman krävs det ändå en lagstiftning. Jag tycker att detta snarare argumenterar för min inställning, det vill säga att vi genom lagstiftning kan skapa möjligheter att på olika sätt påverka till exempel hur företagen marknadsför sina produkter. Vi har inte preciserat hur det ska gå till. Vi har bara talat om att vi anser att regeringen bör skärpa de regler som finns för hur reklam exponeras för barn, speciellt könsdiskriminerande reklam. När det gäller kemikalier är det bra om Rickard Nordin tycker att vi ska göra så mycket vi kan och komma så långt som möjligt. Men det är ändå märkligt att man från allianspartiernas sida liksom anser att när vi väl har fullharmoniseringsdirektiv så är det stopp. Då har vi kommit så långt vi kan. Då kan vi inte göra något mer. Då är man inte längre intresserad av att till exempel försöka skapa en situation så att regeringen när de träffar sina regeringskolleger i Bryssel kan säga att vi har en jädrigt jobbig riksdag hemma hos oss, så nu måste vi faktiskt sätta oss och försöka göra någonting åt det här. Ni vill inte vara med på detta. Trycket byggs ju upp från konsumenter, som många här har sagt. Det byggs upp från företag, från forskning, från kunskap och så vidare. Riksdagen är också en aktör när det gäller att bygga upp trycket, och jag tycker att det är synd att ni inte vill använda det. Visst är det så att vi tyvärr inte kommer att kunna skapa någon giftfri miljö. Däremot kan vi ha nolltolerans när det gäller en massa saker. Vi kan ställa stora krav på de produkter som vi låter barn använda. Visst är det som några har sagt här tidigare, att barn leker även med andra produkter. Men det gör det ju bara ännu viktigare att de produkter som är specifikt riktade till barn håller så låga nivåer som möjligt.
Herr talman! Man behöver faktiskt inte ha lagstiftning för att ha en reklamombudsman. Man kan ha branschöverenskommelser där man tillsammans finansierar detta. Det handlar också om konsumentmakt. Om det nu är så att ett bilmärke har en könsdiskriminerande reklam - köp inte det bilmärket då! Det är ju det bästa sättet att straffa någon som har en dålig reklamkampanj. Vi ska självklart påverka det här direktivet när det kommer revisioner, för det kommer säkert att komma i framtiden. Det vill vi också göra. Centerpartiet var bland de ledande när vi tog fram kemikaliedirektivet i EU. Det är något vi gör också på plats i Europaparlamentet. Men jag tycker att det blir konstigt när Jan Lindholm säger att vi ska ha en jobbig riksdag. Regeringen ska komma till Bryssel och säga att riksdagen är jobbig. Det blir ju ganska skrattretande att komma ned och säga att riksdagen kräver saker som är omöjliga att uppfylla. Vi kan ju inte ta bort alla spårämnen i alla saker. Då kommer de att skratta åt oss i stället och tycka att det var en dum riksdag, så dem skiter vi i. Det är bättre att vi ställer rimliga krav som faktiskt är möjliga att uppnå. När det gäller giftfri miljö ska vi absolut komma så långt det bara går. Det vill vi också. Jag tycker att vi på det sättet är överens. Det handlar bara om att det på något sätt också måste vara en rimlighetsbedömning.

Herr talman! Här har sagts många kloka ord, åtminstone av mina allianskolleger. Vi kan väl notera att vi kan se klara skiljelinjer mellan Alliansen och oppositionen. Oppositionen kräver lagstiftning, lagstiftning, lagstiftning. Det är det som gäller. De vill ha mer lagstiftning, de litar inte på marknaden, de vill ha en ökad byråkrati och kanske mer improduktiv sysselsättning i samhället. Detta är genomgående i det här betänkandet. Jag tillstyrker förslaget i betänkandet och yrkar avslag på samtliga reservationer. Bluffakturor är något som vi har pratat mycket om. Det är ett stort problem, och vi måste bekämpa det och göra vårt yttersta för att få bort den här bölden i samhället som drabbar många småföretag. På den eminenta hearing vi hade konstaterade vi att här finns en lagstiftning på plats. Frågan är bara hur den ska användas på ett effektivt sätt. Vi har brottsbalken som straffar bedrägeri. Det ska göras en utredning kring det här; det tycker jag är bra. I den civilrättsliga lagstiftningen har vi svek. Vi har avtalslagen, och vi har marknadsföringslagen. Även inkassolagen har sanktionsregler när det gäller otillåten påtryckning eller otillbörlig inkasso. Utbildning är oerhört viktigt. Vi ska veta vilken lagstiftning som finns och vilka rättigheter vi har som medborgare och som företagare. Därför är det viktigt att man kan bemöta de här bluffmakarna när de kommer in. Men det är inte lätt, vilket vi också har konstaterat. Därför krävs det en hel del åtgärder från samhället. Kronofogdemyndigheten har ett ansvar att inte notera betalningsanmärkningar när det är blufföretag som har ställt ut fakturan. Vi har inkassolagen som kan förbättras, och jag har skrivit en artikel om att Datainspektionen kan ha bättre och starkare kontroll över vilka företag som blir inkassoföretag. Polisen, ibland lite saktfärdig, kan göra mycket mer. Det har man också lagt fram en strategi för. Rikspolisstyrelsen tar sig nu an dessa brott. Det är väldigt bra. Regeringen har en ordentlig uppföljning, och riksdagen följer givetvis också det här. Det har kommit två förslag, dels om ångervecka, dels om skriftliga avtal. Jag måste få bemöta detta lite grann. Båda dessa förslag skulle komma in i den befintliga lagstiftningen. Mycket av denna lagstiftning är utvecklad tillsammans med andra länder, både EU-lagstiftning och nordisk lagstiftning som grupp. Det här innebär att Sverige skulle ha en egen lagstiftning kring dessa saker. Hur effektivt skulle det bli om en dansk säljer saker till Sverige, och så säger svensken att du får vänta 14 dagar tills jag har beslutat mig. Eller också säger han: Jag ska ha skriftligt på allting. Det blir inte mycket business då. Det här faller på sin omöjlighet. Det kanske kan vara så att vissa av de partier som står bakom det här förslaget ser det som ett sätt att automatiskt få oss uteslutna ur EU. Nåväl, det är glädjande att regeringen gör mycket kring det hela, och vi ser fram emot de förslag som kommer. När det gäller lagstiftningen om könsdiskriminerande reklam är vi helt överens här i kammaren om att det inte är något som vi vill ha. Det är inget som ökar jämställdheten. Det cementerar stereotypa och föråldrade könsuppfattningar. Frågeställningen från oppositionen har rört sig lite grann kring det utredningsförslag som lades fram 2008. Det vi har sett från regeringens sida är att man lade den här utredningen i runda arkivet, mycket beroende på att förslaget stred både mot tryckfrihetslagstiftningen och mot yttrandefrihetsgrundlagen. Framför allt den vägen är det väldigt besvärligt att komma fram. Sedan har ju Reklamombudsmannen en självsanerande funktion. Det kan jag nog säga att under alla mina år har vi sett en betydlig förbättring på den här sidan. Vi ser mindre sexualiserande reklam ute och det är ju positivt. Vi har också en fråga om lagstiftning. Om man skulle lagstifta hade man varit tvungen att lagstifta om etiska värderingar och det är ingen lätt sak. Bara på den saken faller det. Däremot kan Reklamombudsmannen hantera det här inom branschen på ett tämligen effektivt sätt. Den sista frågan handlar om leksakers säkerhet. Här säger oppositionen att regeringen inte gör någonting, att den är passiv, att det här inte räcker till och så vidare. Det här är i och för sig en allomfattande lagstiftning där lagtexten gäller hela EU, men vi får inte glömma bort att där faktiskt finns ett antal bilagor som kan hanteras direkt. I dem anges vilka krav man ställer på de olika gränsvärdena och de olika ämnena. Det är viktigt. Där agerar faktiskt Kemikalieinspektionen och det går mycket snabbare än om vi ska gå in och ändra lagstiftningen i Sverige. Där har vi en direkt, effektiv metod att ändra, och vi kan påverka EU. Då får det framför allt den effekten att det blir gällande i hela EU. Lagstiftning löser inte alla problem utan det är viktigt att vi har ett samspel mellan myndigheter och företagsorganisationer.

Fru talman! Köpfrid innebär att ingen mot sin vilja ska utsättas för påträngande reklam. Begreppet lanserades redan 1975 av Gunnar Adler Karlsson i hans bok Lärobok för 80-talet . Vi vet alla hur det gått. Sedan dess har floden av reklam blivit allt stridare och svårare att undvika. En jämförelse från 2005 visar att det detta år satsades ungefär lika mycket pengar på marknadsföring som på undervisning i grundskola och gymnasium i Sverige. Det handlar om enorma belopp. 58 miljarder kronor kostade reklamen i Sverige 2009, enligt Institutet för Reklam och Mediestatistik. All marknadsföring är förstås inte dålig eller onödig, men den överdrivna och alltmer uppskruvade reklamen vi översköljs av är problematisk av flera skäl. Avund, girighet och frosseri är några av de dödssynder som den katolska läran använder sig av som liknelse för våra mänskliga svagheter. Det har blivit nödvändiga dygder i konsumtionssamhället där människor måste förmås att köpa mer och mer för att hjulen ska snurra. Reklamen underblåser dessa mänskliga svagheter, för den som är nöjd med sig själv och det hon eller han har är ofta en sämre konsument. Reklamen är ofta ett slags livsstilspropaganda som underblåser människors missnöje och syftar till att få oss att prioritera en rastlös jakt på nya prylar före sänkt arbetstid, mer fri tid och större utrymme för sådant som familj, vänner och kultur. Reklam handlar i grund och botten om makt. Man brukar tala om tre sorters makt: tvingande, belönande och betingande. Den betingande formen av maktutövning innebär att man skapar normer. Med reklam stärker man normer om köpande och ägande som sett ur ett miljö och klimatperspektiv är ohållbara. Att minska reklamen är ett steg på vägen mot att befria oss från snäva och destruktiva normer som reducerar människor till kunder och konsumenter. Det är ett sätt att påbörja omställningen till en hållbar ekonomi inom naturens ramar - en ekonomi som arbetar för människor och miljö i stället för mot. Oönskad reklam som upptar vår tid och våra tankar kan ses som ett slags mentala föroreningar. Den amerikanske företagaren Peter Barnes föreslår i sin bok Capitalism 3.0 att reklam ska begränsas och beskattas eftersom den inkräktar på vår tid och vår uppmärksamhet. Den brittiske nationalekonomen Richard Layard menar att överdriven reklam skadar samhället. Genom att den förstärker mer materialistiska värderingar samt driver på statusjakt och överdrivet lönearbete kan den bidra till att göra människor mer olyckliga. Han menar att det är rimligt att begränsa reklam och även beskatta den enligt principen att förorenare ska betala för sin skadliga påverkan - i detta fall på människors välbefinnande. Statuskonsumtion är stressande både för dem som har mycket och för dem som har lite. Överdriven konsumtion är inte bara skadlig för människor utan även för miljön. Vi vet att om alla konsumerade som svenskar skulle vi behöva flera jordklot. I ett läge när den totala konsumtionsnivån redan ligger på en ohållbart hög nivå i Sverige behöver köphetsen dämpas och inte skruvas upp. Vad kan vi då göra för att öka köpfriden i Sverige? Marknadsföringslagen fredar oss delvis. Den som sätter upp en skylt med Nej tack till reklam på dörren eller brevlådan slipper förhoppningsvis oadresserad pappersreklam. Den som även vill slippa adresserad reklam och telefonförsäljning måste registrera sig i det så kallade Nixregistret. Men varför inte vända på ordningen så att endast de som aktivt har gett sitt samtycke får reklam eller blir uppringda av telefonförsäljare? En sådan ordning löser naturligtvis inte alla reklamrelaterade problem men skulle ändå vara ett steg åt rätt håll. En så enkel åtgärd som att införa en modell där endast de hushåll som sätter upp en skylt med Ja tack till reklam på dörren eller brevlådan får direktreklam skulle spara mycket möda och papper varje år. Många slänger reklamen direkt utan att läsa den. Med ett Javisstregister i stället för ett Nixregister skulle telefonförsäljare och marknadsförare med större precision nå just dem som vill ta del av deras budskap. Övriga skulle slippa bli störda i sina hem. Därför bör marknadsföringslagen skärpas så att den bättre skyddar medborgare mot att utsättas för oönskad marknadsföring. Endast den som uttryckligen har sagt sig vilja ha den bör få den. Fru talman! Så skulle vi kunna ta några små men viktiga steg på vägen mot ett samhälle där människor i första hand får vara människor - vänner, föräldrar, grannar och medborgare - och inte bara kunder, konsumenter och utbytbara kuggar i produktionsmaskineriet. Det skulle vara ett samhälle där mänsklig utveckling går före ekonomisk tillväxt och där gemenskap och fri tid värderas högre än den stressande kamp för att skaffa och äga mest som vi alla i längden förlorar. I detta anförande instämde Jan Lindholm .
Fru talman! I betänkandet behandlas två enskilda motioner från mig själv som jag tycker förtjänar lite uppmärksamhet. I den ena motionen föreslås att riksdagen lagstadgar sista förfallodatum på fakturor till sista betalningsdag. Bakgrunden till detta förslag är att olika företag och organisationer tillämpar lite olika syn på hur betalningen ska gå till och vilken acceptans som finns gällande när betalningen kommer dem till handa. Med tanke på att de flesta i dag använder sin internetbank för betalningar och transfereringar och att praxis är att betalning inte räknas som till handa mottagaren när betalning inte sker på ett betalningskontor menar jag att en lagändring som kräver att sista förfallodatum likställs med sista betalningsdag vore att föredra. Jag yrkar därför bifall till SD:s reservation nr 5. Den andra motionen rör en begäran om att riksdagen tillkännager regeringen som sin mening att säkra en rättvis ränteskillnadsersättning. Bakgrunden till motionen är att låntagare som velat lösa ut sina lån i ett läge där räntesituationen medför extra omkostnader för banken får betala en så kallad ränteskillnadsersättning för att kompensera bankens extra omkostnader. Däremot gäller inte det omvända förhållandet, vilket innebär att banken alltid är vinnare i relation till sina kunder.

Det här systemet existerar redan i dag i Norge, och det här systemet erbjuds även inom andra näringar, som till exempel elbranschen som också handlar med bundna och rörliga prisavtal, med benämningen bytesrätt. Därför borde det inte vara ett problem att införa detta också här i Sverige. Då jag emellertid inte förankrat idén hos mitt parti och då utskottet avstyrkt motionen kan jag tyvärr inte yrka bifall till motionen. Däremot tycker jag förstås att det vore trevligt om riksdagen fram till nästa motionstid funderar på om ett dylikt system kanske ändå vore att föredra även i här i Sverige.